Herr talman! Det är bra att regeringen nu tänker hålla en ordentlig kontakt med Bruksinvest. Jag hoppas att man också kommer att hålla kontakt med de företag som ligger bakom Bruksinvest. Vad som behövs är konkreta insatser på ett brett fält. Men det behövs också direkta insatser för ersättningsverksamhet för de många friställningar som nu sker. Jag vill upprepa det jag skrev i frågan: Behövs det inte ett s.k. Uddevallapaket också för Avesta och Fagersta? Därefter ytterligare en fråga till industriministern: Är det inte angeläget, vilket jag tycker, att regeringen använder den fullmakt man har att tillfälligt placera Avesta och Fagersta i ett annat stödområde än som nu är fallet — i stödområde A eller B? Det skulle innebära ytterligare ett viktigt inslag när det gäller att få i gång verksamheten i detta område.

Herr talman! Här ser vi vad resultatet blir om man följer den internationella strukturering som innebär ett ensidigt kapacitetsneddragande utan långsiktiga framtidsmål. Jag förstår att andra länder är avundsjuka på den svenska situationen, där storfinansen får regeringens fullmakt att göra som den vill med stålindustrin. Det är ju ett drömläge för vilken kapitalist som helst. Det är ändå en framgång att industriministern nu är överens med oss om kritiken mot Bruksinvest. Jag hoppas verkligen att han har förmåga att sätta makt bakom orden och försöker få bolaget att förstå att det nu gäller att skapa jobb. Annars måste andra medel sättas in, och riksdagen och regeringen bör då fatta nya beslut vad gäller stålindustrin. När det gäller satsningarna på Bergslagen finns det delade meningar om hur mycket pengar som har satsats. Jag läser i TCO-tidningen att Industritjänstemannaförbundets utredare Christer Jansson anser att det mesta av dessa pengar är s.k. luftpengar. Det är t.ex. AMS-medel och andra insatser som inte kommer att skapa ett enda nytt jobb i Bergslagen. Det är naturligtvis bra om det går att uppehålla verksamhet med AMS-medel i en kritisk situation, men man skall inte förväxla sådana pengar med pengar som skapar nya jobb och kan ge avsättning i framtiden. Enligt Christer Janssons mening är det av hela summan på 3,5 miljarder endast 125 milj.kr. som skulle kunna skapa några nya jobb. Men de 125 miljonerna används inte, eftersom man inom Bruksinvest är inaktiv och har jämnt sjå med sina egna nedskärningar i stället för att bygga upp något nytt.

Herr talman! Bakgrunden är ju den, att när riksdagen på regeringens initiativ träffade uppgörelsen hävdade vi från vpk att man först skulle utarbeta en sysselsättningsplan. Regeringen vägrade emellertid att göra det. Nedläggningarna har nu blivit mycket mera omfattande än man någonsin kunde ana, framför allt i Avesta. Det är ett bedrägligt sätt att räkna på, herr industriminister, när det talas om 3,5 miljarder — en satsning på 3,5 miljarder, och det blir 500 färre jobb i Avesta. Det är varken rim eller reson i det. Och vad skulle 50 eller 100 miljoner förslå i Bruksinvest, om man fortsätter att använda pengarna på detta sätt? I dessa 3,5 miljarder ingår ju avskrivna lån m.m. Några reella pengar att satsa på nya verksamheter eller investeringar i stålindustrin för framtiden finns inte med i denna satsning. Det görs inte heller någonting annat. Frågan är därför: När skall Avesta AB, med Nordstjernan och Johnsonfamiljen, ta sitt ansvar? De uppvaktande har nu aviserats om ett Avestapaket, och var finns där den stora satsningen, motsvarande den i Uddevalla? När kommer regeringen till Avestas hjälp med någon storsatsning? Regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser i all ära, men var kommer satsningen för att ersätta 500-1 000 arbetstillfällen i denna region, herr industriminister? Vi kan inte trolla fram den med Bruksinvests ca 100 milj.kr., när det handlar om nedläggningar i denna storleksordning. Det är två år sedan Avesta fyllde 100 år. Då utdelades medaljer och då hyllades arbetarna. I dag kastas arbetarna ut. Vad gör regeringen åt det?

Herr talman! Det är ett positivt svar på min fråga när industriministern säger att han har tagit kontakt med Bruksinvests ledning och att det tydligen också skall följas upp framöver med ytterligare en kontakt. Förhoppningsvis blir det ännu flera kontakter, så att bolaget känner ett tryck. Vi upplever nu ett ordentligt uppsving i det privata näringslivet, mycket tack vare den socialdemokratiska regeringens politik. Det har en positiv effekt på en del bruksorter, men det löser definitivt inte problemen. De ägargrupper som står bakom bruksföretagen äger också andra företag, som expanderar och kanske är mer sysselsättningsintensiva. Med litet god vilja borde det gå att åstadkomma sysselsättning på bruksorterna den vägen. Det finns stora resurser i form av arbetskraft med industrivana, bostäder o.d. Det vore med säkerhet välgörande för bolagens anseende om de gjorde större ansträngningar för att hjälpa till att lösa problemen. I dag är det vissa orter som är aktuella, men det har varit andra och det kommer med all sannolikhet att bli ytterligare orter. Bruksinvest skulle, rätt använt, kunna utnyttjas till ett forum för att ta fram lösningar på problemen. Jag tror inte att vi kan få alla problem lösta enbart genom att ställa krav på regeringen. Jag är fullt medveten om att de stora pengarna finns i de företag som äger bruken. Jag tycker att de skall göra mer.
Herr talman! Jag skall försöka att tålmodigt svara på frågeställarnas frågor i mina enminutersrepliker. När nya krav reses på ytterligare finansiella insatser från regeringens sida vill jag konstatera följande: Länsstyrelserna i Bergslagslänen har innevarande budgetår tilldelats 110 milj.kr. De båda senaste åren har anslagen ökat med 20 20. Om riksdagen om några veckor beslutar i enlighet med förslagen i den regionalpolitiska propositionen kommer om några månader nya betydande summor att kunna anslås till Bergslagslänen. SIND och STU har pengar kvar av de belopp som särskilt anslagits för insatser i Bergslagen. Boforsstiftelsen disponerar 25 miljoner, Bruksinvest disponerar 100 miljoner, utvecklingsfonderna i de berörda länen har betydande resurser tillgängliga. Till detta kommer regionalpolitiska stödmedel för beslut på central nivå, eftersom projekten, som jag hoppas skall komma rikligt, kan stöttas med lokaliseringsstöd om de är företagsekonomiskt sunda. Slutsatsen av detta måste, som jag ser det, bli att det i dag inte saknas finansiella resurser för insatser i Bergslagen, utan vad som nu erfordras är att alla goda krafter, inkl. frågeställarna här i dag, sätts in i jobbet för att öka tillväxten av näringslivet i Bergslagen.
Herr talman! Jag vill bara meddela att de regionalpolitiska medel som länsstyrelsen i Kopparbergs län hade till förfogande var förbrukade efter ett halvår. Det behövs alltså betydligt större belopp framöver. Jag vill också upprepa min fråga till industriministern: Avser inte regeringen att tillfälligt inplacera Avesta i stödområde A eller eventuellt B, så att man kan få större förutsättningar för att utveckla befintliga företag och få ny företagsamhet till området? Det är en långsiktig lösning som behövs, och jag tror att ett inplacerande tills vidare av Avesta, och även av Fagersta, i stödområde A skulle ha betydande positiva effekter i det avseendet.
Herr talman! Här talas det mycket om alla de ekonomiska resurser som ställs till Bergslagens förfogande, men ingenting konkret händer. Vid sidan av att man ställer krav på de gamla ägarna att de skall fullfölja avtalet, tycker jag att regeringen också borde gå in med ett konkret handlingsprogram för Bergslagen och för regionen. Det saknas inte idéer ute bland de anställda. Det finns förslag om hur man på ett alternativt sätt kan rädda många jobb i stålindustrin. Men det handlar också om förslag till nyinvesteringar i konkreta projekt som har god samklang med järnoch stålindustrin och som skulle betyda ny sysselsättning i den här regionen. Det finns mycket att ta vara på, men det fordras handling och en medveten plan från regeringen. Det duger inte att bara säga att nu litar vi på storfinansen. Det har man gjort hittills, och nu har även industriministern sett att det inte hjälper.
Herr talman! Industriministern fortsätter att klumpa ihop alla län och får då fram stora siffror. Men nu handlar det om i stort sett två, kanske tre bruksorter som har enorma problem. Då kan man inte klumpa ihop ett helt område och säga att man nu har fått ihop 3,5 miljarder eller att man har gjort en satsning på länsstyrelserna. Nu måste den största insatsen göras av de gamla ägarna, och jag fortsätter att mycket tålmodigt fråga industriministern: Vad tänker regeringen göra för att Nordstiernan-Johnson-familjen skall ta det ansvar som industriministern själv beskrev i proposition 157 föregående år? Ägarna har också i olika sammanhang förklarat att de skall göra ytterligare insatser utöver sin andel i Bruksinvest. När kommer den insatsen, och hur kommer industriministern att utkräva den?
Herr talman! Jag förstår otåligheten som jag möter i riksdagen. Jag möter den också inte bara i Bergslagen utan på många andra håll i landet. Då vill jag föra tillbaka frågan till 1970-talet. Den verkliga nedgångsperioden i Avesta kommun och i Bergslagen var under de borgerliga regeringsåren 1976-1982. Då förlorade Avesta inte mindre än 700 arbetstillfällen, och det var ett oerhört slag mot kommunen. Det fördes då en politik som höll på att bryta ned svensk industri, då man förlorade 160 000 jobb samtidigt som olyckligtvis de regionalpolitiska satsningarna drogs ned. Det hör i dag och kommer framöver att höra till undantagen att man kan lösa en orts eller regions problem med lokalisering av större företag. Näringslivsstrukturen i Fagersta, Avesta och Storfors kan räddas endast med insatser av nya småföretag eller genom sysselsättningsökningar i befintliga företag — och därför måste det faktiskt till ett brett åtgärdsprogram, vilket vi också har fått. Jag är litet förvånad över att de som i dag kräver åtgärdsprogram inte har uppmärksammat regeringens insatser och det arbete som Bergslagsdelegationen utför.

Herr talman! Det är riktigt, som industriministern säger, att det skedde förändringar i Avesta kommun också under de icke-socialistiska regeringsåren, bl.a. i Horndal, där det gamla bruket försvann och där statens skogsindustrier förändrade sin verksamhet. Men jag vill ändå erinra om att under den icke-socialistiska regeringstiden lades det småföretagarpaket fram som i långa stycken har varit räddningen för de orter som då var utsatta. Utvecklingen i Horndal har i stor utsträckning stimulerats just med åtgärder som kan härledas från det paketet och de insatser som den icke-socialistiska regeringen gjorde. Jag ställer än en gång frågan: Tänker regeringen inplacera Avesta och Fagersta tillfälligt i stödområde A?
Herr talman! Om det kan vara någon tröst för industriministern kan jag nämna att vi kommunister också kritiserade de borgerliga regeringarna för inaktivitet. Det vara bara den skillnaden att Thage Peterson då satt i näringsutskottet och framförde i stort sett samma kritik som vi. Vi röstade gemensamt om reservationer här i kammaren med krav på åtgärder för bruksorternas utveckling. Här talas det mycket om att vi skall ha tålamod. Ja visst, vi kan ha tålamod med program för att skapa nya jobb och för långsiktiga förändringar som är nödvändiga, men vi kan inte stå och se på medan orterna förblöder. Det handlar ju om tusentals jobb som försvinner på mycket kort tid, och då måste någonting göras. Så enkelt är det.
Herr talman! Det har redan skett avskedanden. 500 hotas inom det närmaste året av att nödgas försvinna från Avesta Jernverk. Det är helt riktigt, industriministern, att högerpolitiken och storfinansen driver de här orterna i fördärvet. Det är vi helt överens om, såvitt jag kan förstå. Därför är kraven och förhoppningarna så mycket större på den nya regeringen som kom 1982. Men det visar sig, att inte heller från den kommer några krav på Johnsonfamiljen. Och jag fortsätter tålmodigt att fråga industriministern: Vilka krav skall regeringen ställa på familjen Johnson i det här läget? Är resultatet bara de 25 miljonerna till Bruksinvest? Har man köpt sig fri med 25 miljoner och lämnat Avesta åt sitt öde? Det är egentligen kärnpunkten. De regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatserna för Avesta är egentligen bra, men helt otillräckliga i denna situation!
Herr talman! Äntligen kunde herr Hagberg kosta på sig ett erkännande av att regeringen har gjort bra insatser i Bergslagen. Min tid i denna debatt medger inte att jag räknar upp alla dessa åtgärder, men jag skall lämna över en skriftlig dokumentation till herr Hagberg inför nästa frågedebatt i riksdagen. Där kan han se den mångfald av insatser som regeringen har gjort i Bergslagen. Herr talman! Tre orter berörs negativt av omstruktureringen av specialstålsindustrin. Det är Avesta, Fagersta och Storfors. Det är också på dessa tre orter som Bruksinvest i första hand skall koncentrera sin verksamhet. Jag utgår emellertid ifrån att berörda länsstyrelser och utvecklingsfonder genomför koncentrerade insatser på dessa tre orter. Jag har haft och kommer att under den närmaste tiden ha överläggningar med företrädare för dessa kommuner, för att gå igenom situationen och följa upp pågående satsningar. Jag vill gärna säga att de överläggningar jag hittills har haft med företrädare för kommunerna visar att man arbetar med ett antal projekt som kommer att ge sysselsättning. Insatserna måste emellertid göras på ett brett fält, för att underlätta startandet och utvecklandet av småföretag. Här har STU, SIND och Bergslagsdelegationen stora uppgifter. De avgörande insatserna måste göras av regionala organ och myndigheter. Jag hoppas att det intresse som frågeställarna här i riksdagen ger uttryck för skall omsättas i ett aktivt och konstruktivt arbete ute i berörda kommuner och regioner.
Herr talman! Jag kan bara notera att industriministern inte, efter flera frågor, har gett något löfte om att regeringen kommer att inplacera Avesta och Fagersta i stödområde A. Jag tror att detta kommer att kännas som en stor besvikelse på de orterna. Det skulle nämligen ha gett goda förutsättningar för utveckling av både befintlig och ny företagsamhet.
Herr talman! Industriministern säger nu att han är nöjd med mitt erkännande. Om han lyssnat på mig från början kunde han ha kostat på sig detta redan tidigare. Nu kanske jag kan få ett svar av industriministern, så att jag blir nöjd. Jag frågar: När tänker regeringen ingripa mot Johnsonfamiljen, så att man åtminstone lever upp till löftet i propositionen, som jag tror att Thage Peterson själv har skrivit under, när det gäller förändringen här? När tänker man ställa krav på Johnsonfamiljen? Jag skulle bli mycket nöjd om industriministern svarade på detta. Det är ju ändå så, herr industriminister, att de insatser som görs regionalpolitiskt är den lilla delen av vad som nu behövs. Precis som när det gäller sysselsättningen i Uddevalla är regeringens räddning att det sker en produktion. Denna tillhandahålls i dag av storfinansen. I annat fall hade de statliga insatserna behövt vara av en helt annan storlek än vad de för närvarande är i Uddevallapaketet. I dag krävs det att det i Avesta sker en satsning på produktion. Detta kan bara genomföras med hjälp av de rikedomar som Johnsonfamiljen har skrapat ihop under hundra år.
Herr talman! Till herr Boo vill jag säga att den stora nedgångsperioden för svensk industri inföll under den tid då herr Boo tillhörde regeringen. Den socialdemokratiska regeringen har återupprättat industripolitiken, och det går i dag bra för svensk industri. Industrisysselsättningen ökar, och regionalpolitiken har förstärkts. Det är emellertid helt klart att nedgången under de borgerliga åren var så kraftig och så förödande för många regioner att det tar lång tid att reparera skadorna. Jag ämnar inte stå i riksdagen och avge löften om ändrade inplaceringar i stödområdet. Samtliga de tre aktuella kommunerna tillhör stödområdet och kommer i åtnjutande av lokaliseringspolitiskt stöd. Om det är fråga om bra, företagsekonomiskt sunda projekt kan regeringen också besluta om ett högre bidrag. Jag har vid mina överläggningar med länsstyrelserna och de berörda kommunerna från regeringens sida uttalat en bestämd och positiv vilja att medverka till att etablera nya företag. Jag vill sedan säga till herr Hagberg att Sverige ändå är en blandekonomi med privata industrier, liksom statliga och kooperativa. Det är klart att regeringen då också skall kunna ställa anspråk på privata företag, liksom när det gäller Volvo i Uddevallafallet, att man tar ansvar för sysselsättningen, för näringslivet.
Herr talman! Jag tycker att industriministern skulle vara litet försiktig med historieskrivningen. Det var ju ändå så, att den icke-socialistiska regeringen år 1976 tillträdde i ett läge då den tidigare, socialdemokratiska, regeringen var ansvarig för en kostnadsutveckling i det här landet som var sensationell. Därutöver var det då en sämre konjunktur, och det var självfallet ett mycket besvärligt utgångsläge. Det skedde åtskilligt under den tiden, och jag har refererat till det tidigare. Jag vill än en gång säga att det nu verkligen behöver göras insatser i dessa områden, insatser med stor bredd och med direkta konkreta inslag.
Herr talman! Sådana krav, herr Hagberg, har regeringen redan ställt. Skapandet av Bruksinvest AB var ett sådant krav. Företaget skapades genom att 100 milj.kr. ställdes till förfogande. Jag har framfört kritik därför att Bruksinvest inte har kommit i gång på ett sådant sätt som var överenskommet och som förväntades. Jag har träffat företrädare för Bruksinvests ledning och jag har träffat företrädare för Johnsonkoncernens ledningar för att uttala regeringens missnöje när det gäller deras sätt att sköta och arbeta med Bruksinvest. Vi kan ändå inte komma ifrån att specialstålsföretaget måste vara ett effektivt företag som skall konkurrera ute på världsmarknaden. Ingen grupp i det svenska samhället är betjänt av att man inte har rationella och effektiva företag. I flera inlägg i den här debatten har det framskymtat, att man anser att det skulle ha varit brist på insatser i Bergslagen. Jag beklagar, herr talman, att jag av tidsskäl inte har möjligheter att gå igenom alla projekten. Jag hoppas emellertid kunna ställa uppgifter till förfogande för de frågande för att visa vilka insatser regeringen gör och vilka insatser som i dag görs av länsstyrelserna och av Bergslagsdelegationen. Det är inga små insatser — och det är många insatser. Jag skall gärna hålla med Karl Boo om att det i dag fordras insatser över ett mycket brett fält i Bergslagen och på dessa tre orter — Avesta, Fagersta och Storfors.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att industriministern med detta svar har sagt att det enda krav som han ställt på de forna ägarna var skapandet av Bruksinvest. I en proposition för ett år sedan förespeglade han oss emellertid att ägarna skulle göra andra insatser, utöver detta med Bruksinvest. Det är naturligtvis en tillbakagång när det gäller regeringens position. Jag kan bara tolka det som att regeringen har gett sig inför Johnsonfamiljen. Kravet i Avesta handlar om Nordstjernan och Johnsonfamiljen i dess helhet, inte Avesta AB som är en produkt av tre tidigare ägare.
Herr talman! Det är alltid svårt att i riksdagsdebatter få herr Hagberg att lyssna på någon annan än sig själv. Jag får återigen slå fast följande. Vår genomgång av situationen i Fagersta, Avesta och Storfors och företagens insatser där visar det som jag har framhållit i mitt svar, nämligen att Bruksinvests insatser hittills i stort sett har lyst med sin frånvaro. Även vad gäller Boforsstiftelsen har det varit trögt att komma i gång. Enligt vad jag förstått har arbetet nu tagit bättre fart. Ser man till företagens insatser vid sidan av Bruksinvest kan man konstatera att Fagerstakoncernen gör ansträngningar för att skapa nya arbetstillfällen i Fagersta. Övriga inblandade företag har dock visat betydande passivitet. Regeringens kontakter med företagen kommer att fortsätta. Jag har nu klargjort för de inblandade företagen, inkl. Johnsonkoncernen och Bruksinvests ledning, att regeringen förväntar sig ett betydligt aktivare engagemang på de berörda orterna. Bruksinvest måste — som jag framhöll i mitt svar — börja använda sina resurser på det sättet att nya arbetstillfällen kan skapas, vilket förutsattes i överenskommelsen.

Herr talman! Rolf Rämgård har frågat mig vad jag avser göra för att komma till rätta med de uppenbart orättvisa reglerna för lokaliseringsstödet vad avser ny teknik. Anledningen till frågan är enligt frågeställaren att dataföretag som utvecklar programvara för administrativa och ekonomiska rutiner inte kan få lokaliseringsstöd. I princip gäller att alla verksamheter som kan påverkas i fråga om lokalisering eller omfattning kan få regionalpolitiskt stöd. Uppdragsverksamhet är sålunda stödberättigad om den inte bara betjänar en lokal marknad och om den är av relativt betydande omfattning. Därutöver finns möjlighet att i enskilda fall lämna stöd till alla verksamheter som bedöms ha De former av näringslivsinriktad uppdragsverksamhet som faller utanför nuvarande regler är sådana som bedrivs i mycket liten skala och där ett stöd inte har någon sysselsättningseffekt. Stöd till sådana kan i den utpräglade glesbygden dock lämnas i form av glesbygdsstöd. Regeringen har i den nyligen avlämnade regionalpolitiska propositionen föreslagit att även uppdragsverksamhet som bedrivs i mindre skala skall vara berättigad till regionalpolitiskt stöd. Om riksdagen godkänner regeringens förslag kommer således i fortsättningen alla former av uppdragsverksamhet som har betydelse för näringslivet att kunna få regionalpolitiskt stöd.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret är ganska positivt. Orsaken till att jag ställde frågan är att man på förekommen anledning tolkar lokaliseringsstödets nuvarande bestämmelser så, att det skall gå i huvudsak till turistföretag samt industriell verksamhet och tillverkande företag. Men i och med datateknikens frammarsch har lokaliseringsstödets utformning fått en alltför snäv tolkning hos olika myndigheter. Detta är en viktig principiell fråga. Vi vet hur företagsetableringen på dataområdet blivit koncentrerad till några få orter i landet. I Stockholmsområdet är det nästan omöjligt för företag och myndigheter att någon längre tid behålla kunnig personal på dataområdet. Inom den statliga administrationen med ADB-verksamhet har det visat sig att avgången omfattar i genomsnitt två av tio anställda. Företag bjuder över varandra för att få tag i programmerare och systemerare. Det är angeläget att vi försöker få ut dataföretag också till andra områden i landet för att minska överhettningen i bl.a. Stockholmsområdet. Med den nya tekniken finns också möjlighet att lokalisera sig praktiskt taget var som helst. Därför bör samhället i detta läge underlätta för företag att etablera sig på orter inom bl.a. stödområdet. Det exempel som jag anfört visar att bestämmelserna missgynnar företag inom ADB-verksamheten i förhållande till andra företag som tar fram program för konstruktion av maskiner o. d. Särskilt företag som konstruerar program för administrativa rutiner är mycket lämpliga att förlägga till mindre orter. Skall orter inom stödområdet få någon chans att skapa sysselsättning i framtiden så måste denna framtidsbransch, som dataområdet utgör, också få etablera sig där. Regeringen har i sin regionalpolitiska proposition skrivit mycket om ny teknik. Men det gäller också att konkret i lagstiftning, kungörelser och tillämpning fullfölja detta. Jag har läst den nya regionalpolitiska propositionen mycket noga, men jag har inte kunnat läsa ut svar på något av det jag nu frågar om. Jag får dock tolka industriministerns svar så, att företag inom dataområdet som sysslar med att ta fram administrativa program skall jämställas med företag som tar fram konstruktionsprogram för bl.a. maskiner. Jag hoppas också att detta kommer till klart uttryck i författningen om lokaliseringsstödet, så att tillämpningen inte blir oklar.
Herr talman! Jag har i mitt svar till Rolf Rämgård konstaterat att om riksdagen godkänner regeringens förslag i den regionalpolitiska propositionen, så kommer i fortsättningen alla former av uppdragsverksamhet, som har betydelse för näringslivet, att kunna få regionalpolitiskt stöd. Och medverkar herr Rämgård till att regeringens proposition antas av riksdagen, så kommer han att bli fullt tillgodosedd beträffande de önskemål som han framfört i sin fråga.
Herr talman! Vad industriministern sade i sitt senaste inlägg — att alla former av uppdragsverksamhet som har betydelse för näringslivet skall kunna få regionalpolitiskt stöd — skulle jag vilja få en närmare tolkning av. Vad menar industriministern med näringslivet i det här fallet? Jag avser möjligheter för företag, som sysslar med administrativa rutiner på dataområdet, att få fram program till försäkringsbolag, banker osv. Gäller industriministerns uttalande också den sektorn?

Herr talman! Mot bakgrund av uppgifter i massmedia om televerkets mätning av samtalsmarkeringar och debitering av samtal har Karl Erik Eriksson frågat mig vad jag avser göra för att öka medvetenheten hos televerket att det är ett serviceorgan för medborgarna. Tommy Franzén har frågat mig om regeringen avser att granska den uppkomna situationen och vidta åtgärder för att en liknande situation inte skall upprepas. Det har förekommit uppgifter i massmedia om felaktigheter i televerkets mätning av samtalsmarkeringar och om felaktiga debiteringar av samtal. Televerket har för sin del i ett aktuellt fall efter noggranna undersökningar funnit att samtalsmätningen fungerat korrekt och enligt gällande principer. Verket anser att misstankarna om orättfärdigheter i samtalsdebiteringen är ogrundade och har hos regeringen begärt att justitiekanslern skall granska om samtalsdebiteringen sköts på ett riktigt och rationellt sätt. För mig är det självklart att televerket smidigt skall anpassa sin organisation och verksamhet efter kundernas behov. Det är viktigt att verket ger god service och behandlar sina kunder korrekt och rättvist. Jag ser därför positivt på det arbete som sedan 1982 pågår inom verket för att öka verkets lyhördhet för kundernas önskemål. Samtidigt är televerkets informationsverksamhet under utveckling både centralt och lokalt. Jag kan konstatera att den bild som getts i massmedia av samtalsmätningens funktion och av televerkets relationer till sina kunder i väsentlig grad avviker från televerkets uppfattning. När det gäller samtalsmätningen är det viktigt att kundernas förtroende för den bibehålls. Jag tycker därför att det är bra att verket hos regeringen har begärt att justitiekanslern skall utreda frågan. Regeringen kommer snarast att ta ställning till televerkets begäran.

Herr talman! Det största bekymret med televerkets problem med samtalsmätning och liknande är inte felaktigheterna som sådana. Det största bekymret är enligt min mening att televerket är så ovilligt att rätta till felaktigheterna och att det är så svårt för den enskilde teleabonnenten att få gehör för sina klagomål, även om han känner att han står på fast mark när han framför sina kritiska synpunkter. Det är skälet, herr statsråd, till att jag har ställt min fråga. Under den senaste tiden har televerket dragit uppmärksamheten till sig just genom oförmågan att på ett smidigt sätt visa att det är ett serviceorgan för oss medborgare. Sedan jag ställde frågan har jag fått många samtal och reaktioner som stärker mig ytterligare i den uppfattning som jag formulerade så här: Människor tycks uppfatta det som utomordentligt svårt att även i självklara fall få rätt gentemot verket. Jag tackar för Curt Boströms svar, och vi är i mycket stor utsträckning överens. Vi är överens om att televerket skall vara ett serviceorgan och om att det är viktigt att det råder förtroende för televerket. Jag tycker också att det är bra att JK utreder de felaktigheter som förekommer. Men kvar står, kommunikationsministern, att det finns en förtroendeklyfta mellan televerket och abonnenterna, medborgarna. Jag vill upprepa mitt spörsmål med en något rakare formulering än den som jag använde i den skriftliga frågan: Vad kommer statsrådet att göra från sitt håll för att brygga över den förtroendeklyfta som är så besvärande både för allmänheten-abonnenterna och för televerket?

Herr talman! Jag får tacka Curt Boström för svaret. Även min fråga föranleddes av den kritik som har riktats mot televerket och dess ledning. Jag kan också tillägga att det från visst håll har bedrivits en kampanj mot televerket. Låt mig emellertid omedelbart deklarera att jag anser det viktigt att den seriösa kritiken kanaliseras på ett riktigt sätt för att grunden skall kunna ryckas undan för de reaktionära strömningar som vill privatisera stora delar av den offentliga sektorn, däribland televerket. Jag delar Walter Korpis syn, nämligen den att massmedia till största delen nöjer sig med att granska och kritisera delar av den offentliga verksamheten. Han pekar bl.a. på det privata näringslivets dribblande med aktieklipp, trustbildningar, anbudskarteller och det ena med det andra. Walter Korpi menar att enskilda människors och hela samhällens öden i hög grad avgörs i slutna styrelserum. Mot dem som det här är fråga om förekommer alltför sällan granskning eller kritik. Men vi får på intet sätt underlåta att kritiskt granska våra statliga myndigheter och verk. Vi måste kritiskt granska, och när vi anser att de har handlat fel måste vi vidta åtgärder, detta för att slå vakt om de värden och fördelar som det offentliga engagemanget absolut har. Därför är vi tvungna att reagera när televerkets ledning i detta fall uppträder på ett sätt som skadar dessa värden och därmed spelar de reaktionära krafterna i händerna. Jag vill inte ge privatiseringsivrarna några frislag och har därför valt att ta upp televerkets agerande i den församling där det bör behandlas. Därmed hoppas jag kunna få en ändring till stånd. På det sättet slår vi, i det här fallet, vakt om televerket. Vid en privatisering skulle nämligen den kritiska granskningen och möjligheten till åtgärder vara helt otänkbara. I samband med det s.k. Österskärsfallet har det ju uppenbarats flera felaktigheter vid samtalsmätningen, vilket också har erkänts av televerkschefen. Detta är naturligtvis inte bra, allra helst som abonnenterna anser sig ha blivit illa behandlade i samband med att de klagat. Det har förekommit en del hårda och mästrande attityder från ledningens sida, något som självfallet har retat opinionen. Nu har verksledningen själv begärt att JK skall utreda frågan om samtalsmätningen, och det tycker jag är bra. Det återstår emellertid att utreda verksledningens attityd gentemot allmänheten. Jag utgår också ifrån att jag kan tolka statsrådets svar som att detta skall ske.
Herr talman! Självfallet är även jag medveten om att vi kritiskt bör granska våra verks förehavanden. Jag vill inte hålla med Karl Erik Eriksson om att televerket är ovilligt att rätta till felaktigheterna. Låt mig bara erinra om några siffror som jag har haft anledning att nämna tidigare här i kammaren. Under 1984 skickade televerket ut 20 miljoner räkningar. 55 fall av överklaganden sändes till televerket, varav 9 gick vidare till regeringen. Självfallet har televerket intresse av att på bästa sätt fånga upp kundernas önskemål och hålla dialogen levande. Man är också i färd med att vidta åtgärder för att nå detta syfte. En del har nämnts i svaret. Jag kan också tala om att televerket kommer att starta försök med lokala serviceråd, där det skall ingå representanter för folkrörelserna och andra organisationer. Det är ett försök bland många för att hitta former för kontakt med kundkretsen och skapa smidigare praxis vid hanteringen av konsumenternas intressen. Karl Erik Eriksson frågade vad jag avser att göra. Han menar att det finns en förtroendeklyfta. Ja, förtroendeklyftan består i så fall i att man inte vill tro på televerket när televerket säger att det förhåller sig så och så. Jag vet inte, Karl Erik Eriksson, om det finns något bättre sätt än det som televerket självt föreslår, nämligen att låta justitiekanslern titta på reglerna för samtalsmätning, inte bara i det särskilda fall som omnämnts utan över huvud taget på hela systemet med samtalsmätning. Det måste ändå vara den första åtgärd som man är tvungen att vidta för att visa huruvida man hanterar frågorna riktigt. Det måste ju ligga till grund för att skapa ett förtroende. Att televerket sedan måste vidta andra åtgärder är även jag medveten om.
Herr talman! Jag har redan sagt att jag tycker att det är bra att JK gör den här utredningen. Men jag har svårt att tro att kommunikationsministern lever i en så skyddad värld att han inte känner till att det är kritik mot televerket. Den kan ju inte vara oberättigad på alla punkter. Den gångna veckan har ju t.ex. en företagare i Småland gått ut till massmedia och berättat att han samlat bevis i två och ett halvt år på att televerket debiterat fel. Nu har han äntligen fått rätt. Det har gått så långt att kommunalrådet Stefan Kronberg i Österåker har tagit initiativ till en enkät bland alla invånare i kommunen. Kommunens växelstationsföreståndarinna säger själv att det helt plötsligt blivit förändringar med 60 96 mot normalt i samtalsmarkeringar. Man klagar på att det är svårigheter att nå kontakt med televerket. Jag är inte på något sätt ute efter att döma någon, men jag är orolig — och jag skulle vara ännu mera orolig om jag vore kommunikationsminister — över den förtroendeklyfta som nu finns. Jag tror inte att en JK-utredning tar bort denna förtroendeklyfta. Jag tror att det är viktigt att statsrådet med sin ställning och vi andra på allt sätt försöker att brygga över den så att vi finner att televerket är ett serviceorgan, där man på ett smidigt sätt försöker att rätta till de fel som har uppstått.
Herr talman! Jag tror att Curt Boström och jag är överens, vi har här inga skilda meningar. Vad jag möjligen skulle kunna tillägga är en synpunkt i sammanhanget, och det gäller televerkets styrelses utformning. Det har här sagts att den nuvarande sammansättningen innebär ett borgerligt övertag.

Det borde väl vara riktigt att de betingelser som vi i dag har i det här landet, med arbetarrörelsen i majoritet, också är gällande i fråga om televerkets styrelse och eventuellt i andra sammanhang. Det är trots allt så de politiska besluten fattas i samhället. Då borde det också få återverka i olika verk och myndigheter.
Herr talman! Till Tommy Franzén vill jag gärna säga att det ändock är i denna riksdag som vi fattar beslut om målinriktningen för televerkets verksamhet. Det är ju vi som ger både ledningen och styrelsen i uppdrag att hantera den verksamhet som man har att sköta inom televerket. Sedan till Karl Erik Eriksson. Självfallet, Karl Erik Eriksson, är vi alla ense om att vi måste göra allt som går för att skapa förutsättningarna för förtroende. Jag tycker ändå att vi också här i riksdagen borde ta ett ansvar. Vi har möjlighet att inte enbart kritisera televerket utan också ta reda på hur frågorna där hanteras. Även vi borde visa självkritik vid sådana här tillfällen. Jag tror inte att den här frågan mår väl av att vi försöker spotta på televerket och de människor som arbetar där. I stället tror jag att frågan skulle må bra av att vi gemensamt söker hitta förutsättningarna för att återställa det förtroende som Karl Erik Eriksson talar om. Vi har möjlighet till det när vi behandlar propositionen om televerket här i vår.
Herr talman! Till sist vill jag understryka just detta, att vi skall försöka återställa förtroendet. Det är det som har varit grunden för min fråga och mina debattinlägg. Sedan vill jag också säga att de enskilda tjänstemännen i televerket har fått de allra bästa vitsord från alla som har kontaktat mig i den här frågan. De säger att det är inga problem på det viset. Det är själva attityden från televerket att aldrig erkänna att man kan ha fel utan alltid hävda att abonnenten har fel som är det väsentliga.

Herr talman! Gunhild Bolander har med hänvisning till inställda färjeturer mellan Oskarshamn och Visby frågat mig om regeringen är beredd att via transportrådet medverka till att kompensera de fraktkunder som drabbats av merkostnader när trafiken hänvisats till Nynäshamnslinjen. Som Gunhild Bolander säger i sin fråga tvingades Gotlandsbolaget att ställa in färjetrafiken mellan Oskarshamn och Visby under tiden den 20 februari-den 1 mars i år. Totalt ställdes åtta turer in. Anledningen var de svåra isförhållandena. Förseningar på uppemot nio timmar förekom dagarna innan trafiken ställdes in. Någon garanterad isbrytarassistans kunde inte heller påräknas. För att klara sportlovsresorna under fredagen den 22 februari och söndagen den 3 mars bedrevs trafiken eftersom garantier då fanns om isbrytarassistans. Den stränga vintern har utsatt hela transportsektorn för svåra påfrestningar. Trafik har fått ställas in och förseningar har inträffat, inte bara i Gotlandstrafiken utan också i annan färjetrafik, annan sjöfart, i bil-, tågoch flygtrafiken. Jag är inte beredd att föreslå att staten i sådana här situationer skall kompensera för de merkostnader som kan inträffa till följd av svåra vinterförhållanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den besvärliga issituationen utanför Oskarshamn i februari medförde att Gotlandsbolaget beslöt att inställa trafiken dit från den 20 februari och leda den över Nynäshamn i stället. Detta var förståeligt när skälet angavs vara av teknisk art. Men trafiken var inställd ända till den 3 mars, och orsaken har senare sagts vara även ekonomisk. Detta uttalande från transportrådet är oroande och kan uppfattas som ett försök från statens sida att minska kostnaderna för transportstödet. Det som hänt när det gäller Oskarshamnstrafiken sedan dess bekräftar tyvärr dessa farhågor, men eftersom min fråga endast gällde den inställda trafiken mellan den 20 februari och den 3 mars så skall jag inte här och nu ytterligare kommentera detta. Det finns anledning att återkomma till den debatten senare. Kvar står dock de extra kostnader som drabbade företag som säljer produkter till och från Gotland och som nu endera tvingades att frakta över Nynäshamn eller att avstå från att skicka sina varor. Vilket man än valde, innebar det antingen fördyringar, eftersom ju transportföretagen självfallet tog ut sina merkostnader, eller minskade intäkter, om man avstod från att skicka några varor. Eftersom vi har en omfattande produktion av livsmedel på Gotland, som ju oftast är färskvaror, innebar den längre transporten en försämrad kvalitet och därmed också ett lägre pris. För de gotländska företag som gjort preliminära beräkningar varierar dessa extra kostnader från ca 3 000 kr. till 12 000 kr. Det kan synas vara små pengar, men det är ändå en pålaga utöver budgeterade kostnader. Det kan inte vara rättvist att det gotländska näringslivet skall drabbas av sådana här extra utgifter. Vi har som bekant inte möjligheter att frakta via järnväg — en icke helt betydelselös faktor i sammanhanget. Det är därför ett rimligt krav när man från gotländska myndigheter föreslår att merkostnader för den inställda trafiken på Oskarshamn skall regleras via den del av transportstödet som i budgeten är upptagen för bilspeditionsföretagen. Jag noterar med beklagande att kommunikationsministern inte är beredd att verka för att någon kompensation skall utgå. Sett mot bakgrund av att staten dessutom faktiskt har tillförts pengar i form av den kilometerskatt som utgått för den över 30 mil enkel resa längre färdvägen över Nynäshamn, är oviljan till kompensation anmärkningsvärd. Får jag slutligen fråga kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att det innan nästa vinter skapas sådana regler att det gotländska näringslivet hålls skadeslöst om ett liknande tillstånd skulle inträffa.
Herr talman! Jag förutsätter att Gunhild Bolander är medveten om att problem av klimatiska skäl uppstår inte bara mellan Gotland och fastlandet. Det är många delar av vårt land som haft problem under vintern när det gäller transporter. Det har gällt både sjöfart, järnvägstrafik och biltrafik. Jag vet att man utmed Norrlandskusten inte bara den här vintern utan även andra vintrar måst omdirigera sina utoch intransporter till alternativa hamnar eller alternativa transportmetoder. Det innebär förlängda gångtider för fartygen, högre bunkerförbrukning och därmed högre kostnader. Men vi bor i ett land där de klimatiska förhållandena är sådana att detta kan inträffa. I det läget vill jag säga att det är omöjligt att tänka sig att staten skulle gå in och kompensera för dessa merkostnader — oavsett om de uppstår för Gotlandstrafiken, i Norrland eller i någon annan del av vårt land.
Herr talman! Jag känner naturligtvis till att det har varit besvärligt med trafiken i flera delar av landet än till och från Gotland. Men kvar står att vi har ett alternativ mindre att välja när det blir besvärligheter — vi har ingen tågförbindelse som vi kan omdirigera frakterna till, utan det är båten som gäller. De skäl som anfördes i början av perioden — tekniska skäl, såsom ishinder och svårigheter för isbrytarna att forcera hindren — accepterar vi utan vidare. Men när man i senare uttalanden från transportrådet anförde att det också fanns ekonomiska skäl, då reagerade man på Gotland på detta sätt.

Herr talman! Bertil Måbrink har med hänvisning till uppgifter om planerade inskränkningar i trafiken mellan Oskarshamn och Visby frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkra nuvarande omfattning av färjeförbindelserna mellan Visby och Oskarshamn. Jag vill inledningsvis relatera vad som sägs i årets budgetproposition om kostnadsutvecklingen i Gotlandstrafiken. I november 1984 anmälde Rederiaktiebolaget Gotland till transportrådet ett ökat statsbidragsbehov på ca 26 milj.kr. för verksamhetsåret 1984. I mars 1985 beräknas stödbehovet för 1984 bli ca 31 milj.kr. över det budgeterade. Uppgifter till transportrådet i mars 1985 pekar på ett bidrag på mer än 70 milj.kr. för år 1985, vilket skall jämföras med de 39 milj.kr. i transportstöd som transportrådet efter överläggningar med rederiet anmält i sin anslagsframställning för år 1985/86. Jag uttalade i budgetpropositionen att det var en angelägen uppgift för transportrådet att klarlägga skälet till de kraftiga kostnadsstegringarna samt medverka till att kostnadsbesparingar, rationaliseringar och intäktsförbättringar genomförs i syfte att begränsa statsbidragsbehovet liksom att förbättra den ekonomiska framförhållningen. Jag uttalade vidare att en utgångspunkt i dessa överläggningar bör vara att få ett åtgärdsförslag som i förhållande till transportrådets förslag innebär ett i huvudsak oförändrat bidragsbehov för budgetåret 1985/86 och ett minskat behov av statsbidrag på längre sikt. Som svar på Bertil Måbrinks fråga gäller alltjämt vad som sägs i budgetpropositionen: ”Vilka åtgärder som den uppkomna situationen påkallar kan inte bedömas före det TPR avslutat sina överläggningar med bolaget.”

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på Bertil Måbrinks fråga. Låt mig för det första konstatera att de planerade inskränkningarna inte är anpassade efter gotlänningarnas behov utan efter turisternas. Jag vill fråga hur kommunikationsministern egentligen ser på detta. För det andra låter man de facto militären styra trafiken via Oxelösund. Hur ser kommunikationsministern på det? För det tredje är fartyget Gute en lastfärja. Den kan bara ta ett mycket begränsat antal passagerare, och det är dåligt med hyttplatser. Passagerarna måste klättra på lejdare för att komma ombord. Äldre och handikappade kan därför inte åka med den båten. Dessutom transporterar Gute ofta farligt gods. När så sker kan man inte ta några som helst passagerare. Vi anser att staten skall se till att trafiken — precis som det har gjorts i andra sammanhang — anpassas efter i detta fall gotlänningarnas behov. Riksdag och regering har därvidlag ett stort ansvar. Man kan jämföra med subventionerna till järnvägen och vägtrafiken, där det utgår stora summor. Det kan man göra även om jämförelsen inte är riktig, eftersom gotlänningarna de facto inte har någon buss att ta till om järnvägen läggs ned. För gotlänningarna finns båtarna. Oron är därför stor efter de förslag som har lagts fram. I svaret säger kommunikationsministern: ”Vilka åtgärder som den uppkomna situationen påkallar kan inte bedömas före det transportrådet avslutat sina överläggningar med bolaget.” Men statsrådet låter i sitt svar oerhört defaitistisk. Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Vi skall garantera alla invånare i vårt land en möjlighet att resa, också gotlänningarna.
Herr talman! Jag har bara gjort det konstaterandet att överläggningar pågår mellan transportrådet och Gotlandsbolaget. De överläggningarna är föranledda av de budgetöverdragningar som har skett. I detta läge har vi ett ansvar för att se till att dessa överläggningar förs. Något förslag finns inte, Eva Hjelmström, förrän överläggningarna är avslutade. Således är det omöjligt för mig att börja kommentera förslag om vilka jag inte vet huruvida de kommer att bli de slutliga. Till detta kommer att jag med transportrådet har gjort upp om att det skulle ha överläggningar innan man över huvud taget fattade något beslut. Jag hoppas att riksdagen inte tar illa vid sig av att jag har tagit mig den friheten.
Herr talman! Visst skall vi avvakta överläggningarna, men får jag ändå tolka kommunikationsministerns svar så att också han anser att gotlänningarna de facto har rätt till en bra standard på sina kommunikationer, precis som alla andra invånare i vårt land?
Herr talman! Detta har faktiskt riksdagen fattat beslut om. Jag förmodar att även Eva Hjelmström har deltagit i det beslutet. Där slås fast att även gotlänningarna skall ha den här rätten.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Innehållet i svaret var både nedslående och hoppingivande. Det var nedslående därför att all tidigare behandling och statsrådets nuvarande inställning inte pekar på någon ändring. Det var däremot hoppingivande att statsrådet säger i slutet av svaret att han kommer att följa frågan med uppmärksamhet och ta de initiativ som kan visa sig nödvändiga. Jag skall försöka ge några skäl till att initiativ är nödvändiga. En enskild människas integritet är något som vi måste slå vakt om. Det är också anledningen till att vi har en vittgående sekretesslagstiftning. Varför den inte omfattar dem som söker bostadsanpassningsbidrag är för mig svårförståeligt, även om jag inte har reagerat tidigare — statsrådet pekar på att ingen har gjort det. Anledningen till min fråga är den oro och det obehag som de bidragssökande, människor med handikapp, känner när de vet att deras ansökningar och all dokumentation är offentliga. Jag vill ge exempel på vad som kan hända: Intresserade skribenter kan få uppgifter inte bara om ärenden där bidrag har utgått utan även om sådana där avslag har skett. Försök har gjorts att göra reportage som hjälp vid förnyad ansökan. Detta kan synas behjärtansvärt, men det kan också medföra obehag för dem som är inblandade. Antalet fall kan tyckas marginellt, men det är inget skäl för att inte påtala att möjligheten finns. Vi människor är förhoppningsvis måna om att inte lägga oss i våra medmänniskors liv i större utsträckning än vad de själva vill. Det kan dock — det vet både statsrådet och jag — inte uteslutas att undantag finns. Det smärtsamma för den handikappade är då att det inte bara framgår av de tillgängliga handlingarna vilken form av bostadsanpassning som görs utan också anledningen till anpassningen. Det är något som omgivningen absolut inte har att göra med. Och vad värre är: Uppgifter om anledningen till handikappet, om detta är ett sjukdomshandikapp, är tillgängliga för vem som helst. Detta kan aldrig accepteras. Man frågar sig nu vad som kan hända om man skulle göra endast slutet, inte bakgrundsmaterialet, tillgängligt. Skulle statsrådet i en replik kunna ge hopp om att det blir en förändring?

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret. Min fråga, herr talman, föranleddes av att en uppgift i regeringens proposition nr 130 om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden var felaktig. Det stod i propositionen att statsrådet ”har givit JÄMFO i uppdrag, att med utgångspunkt från arbetslivscentrums rapport och i samråd med berörda myndigheter och forskningsorgan utarbeta ett konkret forskningsprogram angående kvinnornas situation på arbetsmarknaden”. Jag tycker att det är mycket märkligt att det i en proposition på bara 21 sidor plus bilaga förekommer en uppgift som man inte kan lita på. Under beredningen av dessa frågor hade ändå statsrådet enligt uppgift på s. 3 i propositionen samrått med cheferna för socialdepartementet, finansdepartementet, utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, industridepartementet och civildepartementet samt med statsråden Bengt Göransson och Roine Carlsson. Mycket mer finns väl inte att samråda med, och ändå är uppgiften felaktig. Här låtsas statsrådet Gradin om ingenting och säger att JÄMFO har fått i uppdrag att före den 1 september komma in med ett förslag till forskningsprogram. När har det skett? Har det skett i dag på förmiddagen? När delegationen för jämställdhetsforskning hade sammanträde den 12 februari kände man inte till något uppdrag. Det måste ha lämnats senare.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
Herr talman! Men kan inte statsrådet erkänna att man inte får göra på det sättet? Man får inte komma med felaktiga uppgifter i en proposition. Om det hade gällt finansplanen, som är en så tjock proposition, skulle jag ha ursäktat Kjell-Olof Feldt, men att det förekommer felaktiga uppgifter i en proposition på arma 21 sidor så att man inte kan lita på den, trots att det skett ett ingående samråd med andra departementschefer, tycker jag verkligen är höjden.

Herr talman! Sedan två veckor tillbaka förhandlar nu USA och Sovjetunionen i Geneve. Det är glädjande att de återupptagit dialogen om centrala nedrustningsfrågor. Men vägen till konkreta resultat i förhandlingarna kommer sannolikt att bli lång och svår. Säkerhet måste i kärnvapenåldern ses i ett globalt perspektiv. Vi kan inte isolera oss från det som sker i vår omvärld eller söka säkerhet i befäst avskildhet. Även i Norden är vi i ökande grad beroende av den internationella utvecklingen i stort. Läget i norra Europa har under lång tid kännetecknats av lugn och stabilitet. Det grundläggande säkerhetspolitiska mönster som växte fram i Norden efter det andra världskriget har bestått, trots yttre påfrestningar och ett tidvis kyligt internationellt klimat. Den svenska neutralitetspolitiken, stödd på ett efter våra förhållanden starkt försvar, utgör en viktig del i detta mönster. Men lugnet och stabiliteten är inte något en gång för alla givet. Misstron mellan stormakterna kastar sin skugga också över vår del av världen. Det nordeuropeiska och nordatlantiska området har fått ökad betydelse för båda militärblocken, vilket bl.a. lett till ökad militär aktivitet i vårt närområde. Det har även Sverige haft känning av. Inte minst i tider av ökad spänning är det av avgörande betydelse att vi handlar så att omvärldens tilltro till vår vilja och förmåga att fullfölja den traditionella neutralitetspolitiken inte rubbas. Den svenska regeringens hållning har varit målmedveten och konsekvent. Vi kommer aldrig att acceptera kränkningar av Sveriges territorium. Vi har inte tvekat, och vi kommer inte att tveka, att med kraft ingripa mot varje främmande inkräktare. Våra resurser för att spåra och ingripa mot den eller dem som olovligt gör intrång i våra vatten är under snabb uppbyggnad. Vi söker inte konfrontation, men väl respekt för vår suveränitet och för våra gränsers okränkbarhet. Vi kräver respekt för grundläggande folkrättsliga principer, vilkas efterlevnad är nödvändig om små stater skall kunna leva i trygghet inom fredade gränser. Detta kan vi inte ge avkall på. Vi har heller inte tvekat att kraftfullt protestera på diplomatisk väg i de fall då vi kunnat fastställa den främmande inkräktarens nationalitet. Samtidigt måste våra ställningstaganden vila på saklig och otvetydig grund för att vår strävan att värna vårt oberoende och vår territoriella integritet skall uppfattas som uppriktigt menad. Vi har ett uppenbart intresse av goda och stabila relationer med stormakterna. Vi bör eftersträva dialog även i lägen då motsättningar eller svårigheter uppstår. Avhänder vi oss möjligheterna att gentemot stormakterna föra vår egen talan, minskar också våra möjligheter att genom egna åtgärder påverka vår situation. Bägge sidor har uttalat vilja att respektera vår neutralitetspolitik och vår territoriella integritet. Vi ser också i dessa uttalanden en bekräftelse på att man i såväl öst som väst har ett intresse av att bevara stabiliteten i Norden. Ingen part kan ha någon fördel av spänningar och motsättningar i detta område. Vårt eget bidrag till denna stabilitet är en fast och konsekvent utrikespolitik som understryker vår bestämda föresats att i alla lägen stå fria och obundna. Detta är vår första försvarslinje. Samtidigt skall vi ha en reell förmåga att hävda vår territoriella integritet och motstå olika hot och påfrestningar. I samverkan skapar utrikesoch försvarspolitiken ett värn för vår fred och vårt oberoende. De nordiska staterna har valt skilda säkerhetspolitiska lösningar men förenas i intresset att värna om lugn och stabilitet i närområdet. Våra länder förenas vidare av vårt historiska arv, gemensamma demokratiska ideal och många starka band över gränserna. Detta ger det nordiska samarbetet dess unika karaktär och styrka. Det finns glädjande tecken på att detta samarbete utvecklas i konkreta former. Vid Nordiska rådets nyligen avslutade session i Reykjavik antogs en handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Den innefattar ökade satsningar på bl.a. industrioch arbetsmarknadspolitikens områden. Regeringen fäster likaså stor vikt vid de pågående ansträngningarna att stimulera ekonomierna i Västeuropa och att där skapa en gemensam hemmamarknad. Sveriges medlemskap i EFTA och frihandelsavtalet med EG är en god grund för vårt deltagande i detta arbete. Europa har alltsedan andra världskrigets slut stått i fokus för motsättningar mellan öst och väst. Efterkrigstidens uppdelning i mot varandra stående allianser har befäst ett maktpolitiskt öst-väst-perspektiv på denna världsdel och försvårat kontakter mellan staterna. ESK, den europeiska säkerhetskonferensen, erbjuder den bästa vägen till en fortsatt dialog om hela Europas framtid. ESK-processen har fortskridit trots den allmänna försämringen av öst-väst-relationerna. Vi uppmärksammar i år tioårsminnet av undertecknandet av ESK:s slutakt. Helsingforsandan, som i grunden innebär att staterna söker säkerhet genom samarbete, måste hållas levande. Stockholmskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa har varit en ljuspunkt i en mörk bild 1984. Konferensen har nu, sedan en överenskommelse träffats om arbetsordningen, kunnat gå in i ett konstruktivt skede. Från svensk sida har vi vinnlagt oss om ett nära samarbete mellan de neutrala och alliansfria deltagarstaterna inom den s.k. NN-gruppen. Regeringen har inbjudit NN-staternas utrikesministrar till ett möte i Stockholm i april. Syftet är att ytterligare främja arbetet vid Stockholmskonferensen och stärka dessa staters samverkan inom ESK-processen i dess helhet. Parallellt med Stockholmskonferensen genomförs andra expertmöten inom ESK:s ram. Ett viktigt möte om mänskliga rättigheter äger rum i Ottawa i maj. Det svenska deltagandet förbereds bl.a. i en referensgrupp i vilken företrädare för ett flertal enskilda organisationer ingår. I höst äger vidare ett s.k. europeiskt kulturforum rum i Budapest. Mötet är ett tillfälle att stimulera ökat kulturutbyte mellan öst och väst. Miljöförstöring är ett område där endast alleuropeiskt samarbete i ESK:s anda kan leda till lösningar på gemensamma problem. Regeringen fäster stort avseende vid det arbete som bedrivs inom ramen för den europeiska konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Sverige deltar aktivt i Europarådets arbete. Organisationens stadga, som kräver att medlemsstaterna slår vakt om grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter, ger Europarådet dess unika roll och moraliska styrka. Arbetet för mänskliga rättigheter behandlades för övrigt vid ett särskilt möte på ministernivå i förra veckan. Herr talman! 1984 blev i stort sett ett förlorat år för nedrustningssträvandena. I år knyts våra förhoppningar till att Förenta Staterna och Sovjetunionen upptagit förhandlingar om såväl strategiska och medeldistanskärnvapen som kapprustningen i yttre rymden. Det finns inget alternativ till förhandlingar. Så länge kärnvapen existerar finns också hotet att de skall komma till användning. Det är också av utomordentlig betydelse att i dag nå fram till överenskommelser som förhindrar en hotande kapprustning i rymden. En sådan kapprustning skulle kunna få allvarliga konsekvenser för internationell säkerhet och äventyra ingångna avtal om nedrustning och rustningsbegränsning. Det går inte att uppnå säkerhet genom att söka åstadkomma ett ogenomträngligt rymdförsvar mot kärnvapen. Nya vapensystem leder i stället alltid till nya militära motåtgärder. Betydelsen av Genévesamtalen framhölls också av statsoch regeringschefer från Argentina, Grekland, Indien, Mexico, Tanzania och Sverige, när de för två månader sedan möttes i New Delhi. Gruppens verksamhet och Delhideklarationen har rönt stort internationellt intresse. Femkontinentsinitiativet ger uttryck för ett synsätt som länge präglat svenskt agerande på nedrustningsområdet och som har starkt stöd världen över. Den grundläggande tanken är att kärnvapenkapprustningen är ett hot inte bara mot kärnvapenstaterna själva, utan mot mänskligheten i dess helhet. Delhideklarationen kräver ett stopp för prov, produktion och utplacering av kärnvapen och dessas vapenbärare. Den tar särskilt upp behovet av åtgärder för att förhindra en kapprustning i yttre rymden, liksom kravet på ett fullständigt provstoppsavtal. Mötet följs nu upp. Representanter för de sex statsoch regeringscheferna träffade supermakternas delegationer när de nya Gen&vesamtalen inleddes. Frågorna tas upp på högsta nivå vid bilaterala möten i Moskva, Washington, Beijing, London och Paris. Det svensk-mexikanska resolutionsförslaget i FN:s generalförsamling om frysning av kärnvapen fick hösten 1984 ett ännu starkare stöd än tidigare. I september i år hålls den tredje konferensen för översyn av ickespridningsavtalet. Avtalet har verksamt bidragit till att förhindra tillkomsten av nya kärnvapenstater. De anslutna kärnvapenstaterna har emellertid inte fullgjort sina åtaganden om uppriktigt menade förhandlingar om kärnvapennedrustning. Nedrustningskonferensen i Gené&ve har gjort vissa framsteg i arbetet på en konvention om fullständigt förbud mot kemiska vapen. Alla stater måste nu låta konferensen fylla sin funktion som multilateralt förhandlingsorgan även när det gäller frågorna om ett fullständigt provstopp och ett förhindrande av Regeringen fortsätter arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden och en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa. Förslagen är uttryck för våra ansträngningar att med politiska medel motverka militära hotfaktorer i vår närhet. Regeringen har preciserat sin syn på utformningen av den nordiska kärnvapenfria zonen bl.a. i den skrift i ämnet som utrikesdepartementet gav ut i höstas. Sverige är berett att med de övriga nordiska länderna gå in i konkreta överläggningar som syftar till upprättandet av en zon. En arbetsgrupp inom utrikesdepartementet har studerat den fortsatta utvecklingen kring korridorfrågan. Sverige fortsätter arbetet för att bredda förståelsen för förslaget och de överväganden som legat bakom det. Förslaget hålls aktuellt i bilaterala överläggningar och inför svenskt agerande i skilda multilaterala sammanhang. Bland många oroande inslag i rustningsbilden har Sverige haft anledning att uppmärksamma det hot mot stabiliteten i vår region som kryssningsmissiler kan utgöra. Det är väsentligt att dessa vapen omfattas av de förhandlingar som nu inletts i Geneve. Herr talman! Sverige har med kraft vänt sig mot de många fall där folkrättens regler åsidosatts. De ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har ett särskilt ansvar för att upprätthålla freden. I synnerhet de bör därför besinna FN-stadgans krav på respekt för staters territoriella integritet. Tendensen att använda våld i internationella kriser visar knappast några tecken på att avta. Misstron mellan supermakterna försvårar lösningar av många regionala och lokala konflikter. Dessa ses ofta i ett öst-västperspektiv, också när problemen är av social och ekonomisk natur. Även konflikter utanför Europa kan få konsekvenser för Sverige. Supermakterna har ett viktigt ansvar för att bidra till en lösning av Mellanösternkonflikten. FN har inte minst av historiska orsaker en särskild roll i Mellanösternfrågan. Säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 bör utgöra grundvalen för en förhandlingsuppgörelse. Enligt vår uppfattning innebär de att Israel skall lämna de territorier som ockuperades 1967 och i stället uppnå fred inom säkra och erkända gränser. En uppgörelse måste dessutom medföra att det palestinska folket ges självbestämmande med rätt att upprätta en egen stat. Initiativ för att försöka få parterna i konflikten till förhandlingar bör välkomnas. PLO måste ha rätt att som likaberättigad part delta i förhandlingar som rör det palestinska folkets framtid. Regeringen har välkomnat Israels beslut att dra sig tillbaka från Libanon. Det inledda återtåget har dock följts av en ökad användning av våld. Rapporterna om övergrepp mot civilbefolkningen i södra Libanon inger djup oro. Under raider mot libahesiska byar har ett stort antal människor dödats. Många hem har ödelagts. Attacker mot en ockupationsmakts soldater kan inte ursäkta övergrepp mot civila. Våldet är en följd av Israels fortsatta ockupation. Ett fullständigt israeliskt tillbakadragande bör ske utan dröjsmål. Kriget mellan Irak och Iran har den senaste tiden trappats upp. Civila mål i de båda länderna har utsatts för omfattande bombningar. Ett stort antal människor har dödats. Samtidigt har mycket hårda strider med stora förluster ägt rum i gränsområdena i söder. Konflikten riskerar att ytterligare förvärras och spridas. Det är i detta läge viktigt att båda sidor visar återhållsamhet. FN:s generalsekreterare har riktat en appell till parterna att upphöra med bombningarna av civila befolkningscentra och fullt ut respektera det förbud mot attacker mot civila mål som kom till stånd i FN:s regi i juni 1984. Statsminister Olof Palme har i egenskap av generalsekreterarens särskilda representant i konflikten likaledes erinrat parterna om FN-arrangemanget. Det är av största betydelse att detta arrangemang, som räddat tusentals liv, står fast. Det är den svenska regeringens starka förhoppning att båda sidor snarast skall inse nödvändigheten av ett snabbt fredligt slut på denna tragiska konflikt och därmed bespara befolkningen i de båda länderna ytterligare förluster och lidande. Någon lösning av konflikten i Afghanistan kan ännu inte skönjas. Den sovjetiska militära interventionen har lett till ett oerhört lidande. Den allt hänsynslösare krigföringen har gjort miljontals afghaner till flyktingar i deras eget land och i grannländerna Pakistan och Iran. Den svenska regeringen stöder FN:s generalsekreterare i hans ansträngningar att få till stånd en fredlig lösning av konflikten. Det grundläggande elementet i varje lösning måste vara ett omedelbart och fullständigt tillbakadragande av de sovjetiska trupperna från Afghanistan. I Kampuchea fortsätter striderna mellan den av Vietnam stödda Phnom Penh-regeringen och en koalition ledd av prins Sihanouk. De senaste månaderna har de vietnamesiska trupperna intensifierat attackerna mot lägren längs gränsen till Thailand. De vietnamesiska trupperna måste lämna Kampuchea. En dialog mellan de berörda parterna och länderna i regionen måste komma i gång i syfte att uppnå en fredlig lösning. Samtidigt är det ytterst angeläget att finna en lösning som utesluter möjligheten av en återgång till de omänskliga förhållanden som rådde under Pol Pot-regimen. Regeringen har med stigande oro följt den senaste tidens händelseutveckling i Centralamerika. Ingen stormakt har rätt att — på det sätt som nu görs på amerikanskt håll — åberopa egna säkerhetsintressen, grannskap eller andra skäl för att sätta sig över folkrättens principer om respekt för staters suveränitet och territoriella integritet. Allvarligast är situationen för Nicaragua. Stormaktshot och ökad militarisering försvårar ansträngningarna att vidareutveckla den demokratiska processen i landet och genomföra ekonomiska och sociala reformer i folkflertalets intresse. Regeringen stöder Contadora-gruppens oförtröttliga diplomatiska arbete som visat att det finns en väg ut ur krisen i Centralamerika. Denna väg, enhälligt stödd av FN:s generalförsamling, går över förhandlingar, försoning och respekt för folkrätten. År 1983 återtog Argentina sin plats bland världens demokratiska stater. Nyligen har den demokratiska processen befästs i Uruguay och Brasilien. Endast två militärdiktaturer återstår i Sydamerika: Chile och Paraguay. Trycket mot dessa repressiva regimer ökar. Under de senaste dagarna har vi sett nya, upprörande exempel på den sydafrikanska regimens våldspolitik. Varaktig fred är inte möjlig förrän apartheidsystemet avskaffats. Den nya författningen i Sydafrika förvägrar tre fjärdedelar av landets befolkning elementära mänskliga rättigheter. Motståndet mot apartheidsystemet är massivt, och regimen i Pretoria svarar med våld. Inte sedan explosionen i Soweto 1976 har vi bevittnat så omfattande oroligheter. Apartheid är i grunden ett system för ekonomiskt förtryck. Det innebär en olika behandling av vita och svarta som ger de vita en orimlig förmånsställning i snart sagt varje hänseende. Europeiska företag som verkar i Sydafrika kan exploatera svart arbetskraft på ett sätt som endast för mycket länge sedan var möjligt i Europa. Mogambique och Angola har, trots de överenskommelser de träffade med Sydafrika för ett år sedan, inte fått fred. Sydafrika söker med alla medel vidmakthålla sin dominans i regionen. För att förhala genomförandet av den redan 1978 beslutade FN-planen för Namibias självständighet åberopas ständigt nya och ovidkommande hinder. För att öka trycket mot Sydafrika har Sverige tillsammans med bl.a. de övriga nordiska länderna i FN lagt fram en ny apartheidresolution, som fått en överväldigande uppslutning i generalförsamlingen. Vårt bistånd till frontstaterna, befrielserörelserna i södra Afrika och apartheidpolitikens offer ökar. Lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia har skärpts. Det är regeringens förhoppning att denna skärpning skall leda till efterföljd i andra länder och att det skall vara möjligt att, vid det nordiska utrikesministermötet i Helsingfors nu på fredag, komma överens om en förstärkning av det nordiska handlingsprogrammet mot apartheid. Herr talman! Det finns ett klart samband mellan mänskliga rättigheter och fredlig utveckling. I varje samhälle där människor förtrycks uppstår konflikter som kan bidra till ökad internationell spänning. Ökat yttre hot tas till intäkt för att skärpa existerande förtryck. FN:s medlemsstater har åtagit sig att främja och skydda mänskliga rättigheter. Brott mot dessa hör därför inte till en stats inre angelägenheter. Sverige fortsätter att aktivt verka för att stärka det internationella regelsystemet på detta område. En betydande framgång nåddes när FN:s generalförsamling förra året antog en konvention mot tortyr. Rätten till liv är den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter. Sverige lägger sedan länge ned stor kraft i kampen mot dödsstraffet. Vi engagerar oss också för att söka förhindra försvinnanden och summariska avrättningar som i vissa stater sker i strid med gällande lagar, men med de styrandes tysta medgivande eller t.o.m. aktiva stöd. Många krig och väpnade konflikter har ekonomiska och sociala orättvisor som sin egentliga grund. De rika länderna har ett ansvar att bidra till en positiv ekonomisk och social utveckling i tredje världen. En sådan utveckling främjar också på sikt lugn och stabilitet, motverkar förtryck och underlättar ett demokratiskt samhällsbygge. I Sveriges arbete för en världsordning som sätter rätt före makt förenas vårt egenintresse och vår solidaritet med andra folk och nationer. När vi slår vakt om vårt nationella oberoende och vår territoriella integritet kan inte detta uppfattas som ett hot mot andra stater. Vi försvarar tvärtom värden som varje dag är i fara världen över. När vi i solidaritet med andra folk kräver att deras oberoende skall respekteras stärker detta den moraliska kraft med vilken vi kan hävda våra egna intressen. Internationell solidaritet är och bör också vara ett centralt tema i vår utrikespolitik. En utrikespolitik som görs så snäv att endast våra i inskränkt mening egna intressen får plats skulle riskera att bli kortsiktig och cynisk. Den skulle inte svara mot de förväntningar och krav en bred svensk opinion har på vårt internationella agerande. Det är en angelägen uppgift att uppmuntra och understödja det starka folkliga engagemang för undertryckta, fattiga och förföljda världen över som finns i vårt land. Det är särskilt viktigt att inte förlora den internationella solidariteten ur sikte i en tid när också vårt eget land har att ta ställning till väsentliga frågor både på ekonomins och säkerhetspolitikens område. Det är också nödvändigt att öka medvetandet om att nationell säkerhet och internationell stabilitet i längden aldrig kan upprätthållas utan en balanserad ekonomisk utveckling både i öst och väst, nord och syd. 1970-talet och det begynnande 1980-talets stagnation i världsekonomin bidrog även till politiska spänningar. Ökad ekonomisk stabilitet bör bidra till att minska politiska motsättningar. För de västliga industriländerna präglades 1984 av fortsatt återhämtning och stabilisering. I de östeuropeiska statshandelsländerna har skuldoch betalningssituationen förbättrats. Under det kommande året väntas denna positiva ekonomiska utveckling i industriländerna bestå. Samtidigt finns många orosmoln. Särskilt allvarligt är att den ökade tillväxttakten inte i samma grad skapat nya arbetstillfällen. I industriländerna går i dag mer än 30 miljoner människor utan arbete. Den växande arbetslösheten är ett hot mot själva grunden i samhällsbyggandet. Ökade sociala spänningar underblåser extremism, som historiskt visat sig kunna få omvälvande inrikesoch utrikespolitiska konsekvenser. Den mycket starka dollaruppgången är också oroande. Både en fortsatt hög dollarkurs och ett dramatiskt kursfall kan leda till svåra störningar i den internationella handeln och finanssystemet. Detta gäller även u-ländernas växande skuldbörda, som alltjämt utgör ett hot mot stabiliteten på de internationella kapitalmarknaderna. Först 1987 kulminerar de 25 största låntagarländernas amorteringar med återbetalningskrav som är mer än dubbelt så stora som 1984. De hårt skuldtyngda länderna i Latinamerika löper de närmaste åren risk att drabbas av allvarlig ekonomisk och social instabilitet. Om skuldfrågorna inte kan lösas i samförstånd mellan långivare och låntagare kan den fortsatta demokratiseringsprocessen i regionen allvarligt störas. I Afrika genomgår många länder den värsta krisen i modern tid. De plågas av en växande skuldbörda, snabbt ökande underskott i bytesbalansen och stagnation i ekonomin. Kontinenten har drabbats av den mest förödande torkan på 15 år. Mer än 150 miljoner afrikaner riskerar i år att drabbas av svält. De strukturella problemen är så omfattande att, under en överskådlig tid, inte ens en stark återhämtning av världsekonomin kan återställa dessa länders betalningsbalans. Dessa frågor liksom livsmedelsförsörjningen måste angripas med andra medel än hittills. Denna smärtsamma men nödvändiga anpassning måste kraftfullt stödjas genom internationellt samordnade hjälpprogram. Herr talman! FN firar i år sitt 40-årsjubileum. Världsorganisationens arbetsfält spänner över alla för svensk utrikespolitik väsentliga frågor. FN-medlemskapet och dess förpliktelser förblir en självklar och omistlig del av vår utrikespolitik. Ännu fyra årtionden efter FN:s grundande står vi emellertid långt från förverkligandet av FN-stadgans principer och mål. Organisationen brottas med en rad svårigheter. Till följd av stormaktsmotsättningarna har FN inte kunnat utnyttjas som det instrument för kollektiv säkerhet som ursprungligen avsågs. Nord-syd-dialogen befinner sig i ett dödläge. Det ökade antalet resolutioner i generalförsamlingen kan inte dölja att många viktiga frågor på dagordningen forfarande väntar på sin lösning. Trots dessa problem behåller FN sin särställning genom sin universalitet och den mångsidiga verksamhet för fred och säkerhet som ändå kunnat genomföras. Dess roll som mötesplats och forum för dialog är oersättlig. Genom de fredsbevarande operationerna, där Sverige deltagit från början, har lokala konflikter kunnat bringas under kontroll och deras spridning förhindras. Världsorganisationen har också en viktig roll för att förbättra ekonomiska och sociala villkor i tredje världen och för att bemästra de växande miljöoch resursproblemen. I en tid av ökat ömsesidigt beroende är det vitalt att slå vakt om FN:s universella karaktär. Meningsmotsättningar bringas inte närmare sin lösning om stater utesluts ur organisationen. Det är också viktigt att medlemsstaterna inte vänder FN-arbetet ryggen utan inifrån medverkar i ansträngningar att genomföra de reformer som kan vara påkallade. I samband med Förenta Staternas utträde har uppmärksamheten särskilt riktats mot utvecklingen inom UNESCO, FN:s fackorgan för utbildning, vetenskap och kulturfrågor. Organisationen har försvagats och dess fortsatta existens kan komma att stå på spel. Sverige fortsätter att aktivt medverka till att lösa de problem som länge hämmat UNESCO:s effektivitet. Vi vägleds därvid av såväl intresset för det betydelsefulla område som detta organ har att svara för som vikten av att värna om FN-systemet i dess helhet. Herr talman! Det är i år inte bara 40 år sedan FN grundades. Den 6 augusti 1945 sprängdes över Hiroshima den första atombomben. Dessa två händelser symboliserar alltjämt ett vägval: samarbete och hopp eller konfrontation och skräck. Staterna måste gemensamt göra det nödvändiga vägvalet. Med rätta ställer vi särskilda krav på dem som förfogar över de mest förödelsebringande vapnen. Men ingen kan undandra sig sitt ansvar för att ge ett bidrag till att skapa en fredligare och säkrare värld. Sverige ger detta bidrag genom en fast och konsekvent neutralitetspolitik och genom att, efter vår förmåga, söka slå vakt om lugn och stabilitet i vår del av världen. Vi ger också vårt bidrag genom ett målmedvetet arbete för internationell nedrustning, för avspänning och samarbete i Europa, för respekt för folkrättens principer, för mänskliga rättigheter och ekonomisk och social utveckling. Regeringen kommer att fullfölja denna traditionella utrikespolitik, som åtnjuter det svenska folkets stöd och förtroende.

Herr talman! Mina direkta kommentarer till den utrikesdeklaration som utrikesministern just har läst upp är egentligen ganska få. I stora delar tycker jag att det i år är ett ganska välskrivet dokument, som väl fångar den svenska synen på en hel rad aktuella problem. I några fall tycker jag att det skett påtagliga förbättringar. Det gäller t.ex. synen på sambandet mellan fred och frihet, som nu uttrycks i deklarationen med stor tydlighet. Måhända kan man säga att det finns ett alltför idylliserande drag i teckningen av den säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa och maktblockens inställning till denna. Och att skrivningarna om frysresolutionen, om femkontinentsinitiativet och om korridorförslaget har en tydlig illusionistisk prägel vet alldeles säkert deras upphovsmän bättre än någon ledamot i denna kammare. I fråga om Mellersta Östern tycker jag nog att det finns tecken på nyansförskjutningar som bör påtalas i denna debatt. Kravet på andra stater och organisationer, inkl. PLO, att tydligt erkänna Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser förs nu bara fram indirekt. Förra året gjordes det direkt. Därtill kommer att formuleringar om PLO:s roll i fredsprocessen skärps på ett sätt som faktiskt skulle kunna läsas som en indirekt polemik mot de betydelsefulla steg i riktning mot förhandlingar som nu tagits av kung Hussein och president Mubarak. Det är en beklaglig förskjutning av den svenska inställningen som antyds i dessa formuleringar i utrikesdeklarationen. På en punkt tycker jag dock att formuleringskonsten har fört regeringen ut i vissa vanskligheter. Även att indirekt polemisera mot verkliga eller inbillade kritiker får inte leda till att man låter som ett eko av de principiella kritiker av vår neutralitetslinje som man då och då fortfarande kan höra utomlands. När regeringen säger i inledningen att Sverige inte kan söka säkerhet i befäst — försvarad, torde man mena — avskildhet, ligger man dock farligt nära en sådan situation, ty i de yttersta lägen som vår säkerhetspolitik skall förbereda oss för är det just i den försvarade avskildheten som vi strävar efter att söka vår säkerhet. Detta råkar faktiskt vara neutralitetsdoktrinens kärna. Och den får inte slarvas bort med några formuleringar. Herr talman! En utrikesdebatt som denna bereder i viss mån oppositionen samma typ av bekymmer som regeringen. Det är lätt att hålla ett tal där man långsamt betar av det ena ämnet efter det andra, konflikt efter konflikt, åsikt efter åsikt. När det gäller en utrikesdeklaration tvingas man av olika skäl att arbeta väldigt mycket på det sättet. För en oppositionstalesman är det ibland lätt att fångas an efter fullständighet. Om jag i dag lägger denna något åt sidan beror det inte bara på att det i och för sig inte skulle finnas skäl att säga mera. Jag gör det dels mot bakgrund av att det på många områden finns en betydande parallellitet mellan våra åsikter, dels därför att en lång rad av dessa åsikter senare i denna debatt kommer att belysas av olika moderata företrädare. Jag avser i stället att säga några ord i några frågor av speciell betydelse. Det gäller dels Europa, om det förflutna som vi just detta år blickar tillbaka på och om den framtid för denna gamla kontinent som vi strävar efter att skapa, dels om läget mellan de båda supermakterna, om förväntningar och möjligheter men också om försiktighet och svårigheter. Slutligen gäller det situationen i Nordeuropa, kraven på Sveriges politik och våra relationer till vår omedelbara omvärld. Herr talman! 1985 är i många hänseenden de europeiska återblickarnas år. I februari var det 40 år sedan den konferens i Jalta mellan världskrigets segrarmakter hölls vilken kommit att framstå som symbolen för den delning av Europa som vi har levt med sedan dess. I maj blir det 40 år sedan Hitlerbarbariet slutligt gick under i villkorslös kapitulation. Det onda var fördrivet och en ny era skulle randas. Men 1985 är icke enbart året då vi kommer att blicka tillbaka på Jalta-överenskommelsen och Hitlers tusenåriga rikes sammanbrott. Detta år föder också minnet av 1955, det år då en ny ledning i Sovjetunionen inledde en kortvarig men utomordentligt betydelsefull avspänningsperiod, vars resultat vi ännu i dag drar fördel av. I maj 1955 ingicks det statsfördrag som återupprättade Österrike som självständig stat. ett statsfördrag på vars grund landet senare kom att föra sin neutralitetspolitik. Senare samma år utrymde Sovjetunionen sin militärbas vid Porkala strax väster om Helsingfors och skapade därmed de verkliga förutsättningarna för den finska neutralitetslinje som kom att bli så betydelsefull för stabiliteten i Norden. Vi fick en ännu starkare grund för neutrala stater i Europa. Men 1985 är icke ens enbart minnena av 1945 och 1955. Det är också återblicken på 1975, det år då den s.k. slutakten i Helsingfors undertecknades med dess förpliktelser på en lång rad områden, som tillsammans utgjorde och fortfarande utgör ett långsiktigt försök att skapa en ny europeisk verklighet. I såväl öst som i väst förs detta år en diskussion om innebörden av 1945, av 1955 och av 1975, och meningarna bryts mot varandra. Jalta ses på sina håll som en neslig kapitulation inför stalinismens maktanspråk långt in i Europas hjärta. Kapitulationens slutgiltighet förnekas av ingen. Det onda som da gick kland som bringade under finns icke längre i Europa. Den perversion av Tys Europa i ruiner har ingen i dagens Europa skuld eller ansvar för. Nu lever vi med en ny verklighet, ett demokratiskt Tyskland fast förankrat i den atlantiska alliansen och det västeuropeiska samarbetet och ett socialistiskt Tyskland knutet till Sovjetunionen. Ingen kan ta propagandamuller om tysk revanschism på allvar. Dagens Tyskland har valt försoningens väg. 1955 kan ses i olika perspektiv. Allt kan ses som en sovjetisk propagandamanöver, avsedd att förhindra Västtysklands formella inkorporering i NATO. Men det kan också ses som ett annorlunda sätt för Sovjetunionen att trygga sin säkerhet i Europa, ett sätt som ditintills icke prövats och för vilket utrymmet förefallit snävt också sedan dess. Efter 1955 kom 1956. Om 1975 och om värdet av avspänningen i Europa har debattens vågor gått länder höga under det senaste decenniet. Besvikelsen i så gott som alla över att slutaktens bestämmelser — främst vad gäller medborgerliga frioch rättigheter — satts åt sidan har kommit att förmörka bilden av avspänningspolitiken. Alldeles säkert kan man i olika östliga länder finna en motsvarande besvikelse över att Helsingforsmötets deklarationer inte ledde till det slutgiltiga erkännandet av den politiska strukturen i Europa som man måhända hade strävat efter. Det är lätt för oss att i dag se de olika möjligheter för Europa i framtiden som ligger i dessa tre årtal. 1945 kan ses som symbolen för tanken att Europas framtid bäst tryggas genom en fast uppdelning i två maktblock, genom att arméers framryckning också blir politiska systems framryckning, genom att små stater — med eller mot sin vilja — infogas i ett större mönster. Så var kanske inte alltid avsikten, men så blev oftast resultatet. 1955 kan på samma sätt måhända ses som symbolen för tanken att det också kan finnas en annan väg, att det finns andra färger än bara svart och vitt, att säkerhet kan tryggas långt bättre än genom underkuvelse, att en ny situation också ofta öppnar nya möjligheter. 1975 kan på detta sätt ses som symbolen för tanken att det — trots allt — går att skapa en ny europeisk verklighet, en verklighet byggd på den benhårda respekten för de gränser som etablerats under efterkrigstiden. men också en verklighet där avspänning, samarbete och respekt för nationers och individers rättigheter gradvis får sin egen dynamik. För Europa finns inget alternativ till avspänningspolitiken. Konfrontation river aldrig barriärer och bygger inga broar. Det är bara med avspänningspolitiken som vi gradvis kan bädda för en ny europeisk verklighet, en verklighet över och bortom delning och konfrontation. Den s.k. ESK-processen är av avgörande betydelse i detta sammanhang. I Stockholm pågår nu konferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder. Dess uppgift är utomordentligt viktig. Det handlar om att söka vägar för att skapa en ökad militär trygghet för alla Europas stater, dels genom konkreta och handfasta överenskommelser för att öka insynen i olika er fast det militära aktiviteter, dels genom olika politiska åtaganden som I absoluta förbudet mot användning av våld mellan Europas stater, vilka dessa än vara månde. Anita Bråkenhielm kommer att återvända till dessa frågor något senare. I Ottowa inleds i maj en konferens om mänskliga rättigheter. Dess betydelse ligger på ett annat plan än Stockholmskonferensens, men betydelsen är för den skull icke mindre. Bland det allra viktigaste i slutakten från Helsingfors var ju just sambandet mellan den europiska avspänningens och utvecklingens olika delar. ESK-processen får inte halta, för då riskerar den förr eller senare att ramla. Vi moderater kommer att följa regeringens politik inför och på Ottawakonferensen med samma noggrannhet som vi gör vad gäller Stockholmskonferensen. Visst är det värdefullt att där ta upp rätten för människor, i öst eller väs , som begått de svåraste av brott. Men det måste självfallet vara ännu viktigare att ta upp rättigheterna för de människor som inte begått några brott alls utan blott och bart stått upp för sin åsikt, sin frihet eller sin framtid. Margaretha af Ugglas kommer senare att beröra detta ytterligare. Herr talman! Ibland får man ett intryck av att vi glömmer vår europeiska identitet i vårt utrikespolitiska agerande. På samma sätt som vår nordiska förankring ibland hoppas över finns det en tendens att försumma den europeiska identiteten. Ändå är vårt land en del av Europa. Vår framtid är en del av Europas framtid. Detta år kommer många att blicka bakåt på det sätt som jag själv har gjort. Det är viktigt. Utan det förflutnas lärdomar kan vi aldrig bygga en bättre framtid. Men detta de europeiska tillbakablickarnas år måste också bli ett år då vi riktar blickarna framåt. Vi får inte rikta blickarna så långt att vi förlorar fotfästet i den ofta hårda och obevekliga verkligheten, men alltid så längt att vi inte förleds att tro att framtiden bara ligger i förstelningen, att Europa aldrig kan bli annat än vad det är i dag. Detta avsnitt, herr talman, har handlat om Europa och den europeiska dimensionen i vår utrikespolitik. Sedan den sovjetiska invasionen av Afghanistan i december 1979 har läget mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen varit spänt. Den politiska kylan har gått hand i hand med en åtminstone i väst accelererad takt i de militära rustningarna. De senaste åren har varit en period av instabilitet även i andra avseenden. Men med en ny generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistisk. a parti och en amerikansk president som återvalts med ett förkrossande mandat är förutsättningarna för en genuin dialog nu åter betydligt bättre. I Genéve inleddes den 12 mars förhandlingar om kärnvapenoch rymdfrågor. De mål som gemensamt har satts upp för dessa förhandlingar är ytterligt ambitiösa. De spänner dessutom över ett bredare område än vad några tidigare motsvarande förhandlingar gjort. Och det sägs till yttermera visso att en överenskommelse samtidigt måste täcka alla de olika områden som diskuteras i förhandlingarna. Allt detta gör att det finns anledning till stor försiktighet när det gäller att bedöma dessa förhandlingars omedelbara möjligheter. Till detta bidrar också den tekniska och politiska utveckling på rustningsområdet som skapar nya svårigheter för förhandlingarna. Inom och mellan NATO-länderna — men också mellan USA och Sovjet unionen — pågår i dag en livlig debatt om USA:s forskningsprogram angående ett rymdbaserat strategiskt försvarssystem. Att denna debatt innehåller åtskilliga propagandainslag som knappast är värda att tas på allvar är egentligen så självklart att det inte behöver påpekas. Men lika klart är att den också rymmer en genuin oro för konsekvenserna, såväl av den retorik som nu används på amerikansk sida som av den möjliga framtida verklighet som denna retorik efter bästa förmåga strävar efter att beskriva. Den ömsesidiga avskräckningspolitiken har förvisso haft sina belackare och kritiker, men ändå är det på denna politik som efterkrigsdecenniernas stabilitet mellan supermakterna har vilat. Den hägrande drömmen om ett fullständigt försvarssystem som skulle kunna sopa undan och helt ersätta den ömsesidiga avskräckningens politik är i dag ingenting annat än en teknologisk utopi som ligger bortom den strategiska verklighet som vi kommer att leva i under de närmaste decennierna. Detta borde rimligen leda till en viss återhållsamhet i retoriken, främst hos dem som nu med så stor kraft träder upp till försvar för detta väldiga forskningsprogram. Om hållbarheten i deras teknologiska vision kommer vi knappast att kunna uttala oss under detta decennium. Men vi riskerar i stället att få leva med den oro eller t.o.m. den instabilitet som retoriken kring denna teknologiska vision i sig riskerar att skapa. Skulle den teknologiska visionen en avlägsen dag kunna realiseras, icke bara av en, utan av de bägge supermakterna, då skulle vi vara på väg in i en radikalt förändrad strategisk situation. Detta skulle få vittgående konsekvenser. Och vi har all anledning att vara uppmärksamma på den instabilitet som ett utdraget skede av övergång från dagens ömsesidiga avskräckning till ett kanske alldeles omöjligt system för ömsesidigt försvar skulle innebära. Kapprustning och osäkerhet bidrager sannerligen inte till stabilitet. Att dessa rymdfrågor står i centrum för debatten är mot denna bakgrund ganska naturligt. Men samtidigt är det faktiskt andra frågor som kanske framstår som mer trängande för dagen. En ny amerikansk robotubåt och ett helt nytt sovjetiskt strategiskt robotsystem skapar i dag risker för att de begränsningar för strategiska kärnvapen som finns inskrivna i det icke ratificerade SALT 2-avtalet inte längre kommer att respekteras. Vi har all anledning att vädja till såväl USA som Sovjetunionen att utforma sina styrkor så, att detta icke sker. Debatten kring olika strategiska försvarssystem har också skapat en osäkerhet kring det s.k. ABM-avtalet från 1972. Till detta har kommit en osäkerhet om huruvida vissa sovjetiska anläggningar är att betrakta som ett brott mot avtalet eller ej. Kanske vore det klokt att med detta som utgångspunkt söka nå fram till sådana kompletteringar av ABM-avtalet att vi fick en kontroll icke bara av system baserade på nu känd teknologi utan också av dem som är baserade på nya fysiska principer, och bland dem de system som nu omfattas av det amerikanska forskningsprogrammet. Sverige har all anledning att följa dessa förhandlingar och dessa frågor med stor uppmärksamhet. Det handlar då inte främst om stora gester och svepande förslag, som kanske är mer avsedda för publik konsumtion än för egentlig påverkan. Det handlar i stället om att med kompetens och klarhet påminna om att det finns aspekter som mera direkt än andra också berör vår egen nordiska säkerhet. Den ena av dem är de strategiska ubåtssystemen och den roll de medvetet tilldelas i dessa förhandlingar. Den frågan har vi all anledning att noga följa. Den andra är de strategiska kryssningsrobotar som, baserade på såväl flygplan som fartyg, kan komma att beröra det nordeuropeiska området. Även denna fråga har vi anledning att följa med stor noggrannhet. Vår röst väger lätt i de fora där dessa frågor avgörs. Större intressen står på spel. Det ställer speciella krav på vårt sätt att föra fram de synpunkter vi kan ha. Herr talman! Vid åtskilliga tidigare tillfällen har vi haft anledning att i dessa debatter beröra det nordiska området och den utveckling som ägt rum här under främst det senaste decenniet. Vi vet alla att det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets strategiska betydelse har ökat. Det har i allt väsentligt samband med den strategiska nukleära konkurrensen mellan USA och Sovjetunionen, men det får självfallet också regionala konsekvenser som vi aldrig kan bortse från. Sverige har, som vi alla vet, fått känna av detta på ett mycket påtagligt sätt under de senaste åren. De mot oss riktade ubåtsoperationerna har fortsatt också under 1984. Det är svårt att se att mönstret och tekniken i några avgörande delar skulle ha förändrats i förhållande till tidigare år. Vår säkerhetspolitik får självfallet aldrig formas med huvudet i sanden. Vi måste se verkligheten precis som den är — och det alldeles oavsett om vi hade förväntat oss eller önskat oss att den skulle se ut på ett annat sätt. En politik som icke formas utifrån en korrekt bild av verkligheten förlorar också förmågan att påverka denna verklighet. Den svenska neutralitetslinjen är en naturlig konsekvens icke minst av vårt geografiska läge. Vi är ett litet land i omedelbar närhet av den ena supermaktens viktiga befolkningsområden och kanske allra viktigaste militära kraftcentrum. Vi tillhör i många hänseenden samma kulturoch idékrets som den andra supermakten. I detta läge måste det vara vår ständiga strävan att undvika att falla under den ena maktens inflytande, samtidigt som vi aldrig får bli den andra maktens hotande utpost. Neutraliteten är då det självklara svaret. Neutralitetspolitiken förpliktigar oss till vaksamhet och till principfasthet. Vårt agerande i fred påverkar också omvärldens tilltro till våra möjligheter att stå emot påtryckningar i allvarligare lägen. Det är bl.a. därför som vår reaktion på ubåtskränkningarna är så viktig. Den visar bl.a. vår vilja att med all kraft stå emot den som en dag skulle söka tvinga oss till en upprepning av de eftergifter som Hitler tvingade fram under världskrigets allra mörkaste år. Det tvånget kan komma från öst eller väst — därom vet vi i dag intet. Men styrkan i vår reaktion i dag visar vår beslutsamhet även i morgon. Neutralitetspolitiken förpliktigar oss också till att, på grundval av folkrät ten, söka upprätthålla nära, vänskapliga och goda förbindelser med alla länder och makter i vårt närområde. Detta gäller självfallet icke minst Sovjetunionen. Dess intressen är inte alltid våra, och våra intressen inte alltid deras. Att relationerna mellan den kommunistiska supermakten och den lilla demokratiska grannstaten kräver den allra största aktsamhet och varsamhet säger sig egentligen självt. Vi respekterar Sovjetunionens intressen. Vi strävar efter goda förbindelser. För den skull får vi aldrig föra en politik som skulle kunna ge intryck av att präglas av snabba kast, av nervositet eller av tron att några snabba vänligheter kan rubba den stora supermaktens cirklar. Det som gör intryck på vår omvärld är i stället kontinuitet och konsekvens i vår politik. Då kan vår politik förutses, då kan man lita på den oavsett vad man tycker om den. Då vet alla att vi, på exakt det sätt neutralitetssträvan förpliktigar oss till, fullt ut kommer att hävda våra nationella intressen mot vem som än försöker sätta dem åt sidan. Kraven på vår säkerhetspolitik har skärpts genom den utveckling under det senaste decenniet som jag har beskrivit och som vi i allt väsentligt förefaller ense om. Vi moderater har pekat på vikten av en stram utrikespolitik och en stark försvarspolitik. Vi har — som bekant — ansett att det funnits och finns utrymme för förbättringar i bägge dessa hänseenden. Det är så Sverige kan ge sitt bidrag till stabiliteten i det nordeuropeiska området i en situation där den strategiska utvecklingens dynamik utsätter även vår del av världen för tydliga påfrestningar. Herr talman! Vår utrikespolitik arbetar som bekant med olika perspektiv och i olika dimensioner. Ibland kan det finnas skäl att lägga tyngdpunkten på ett sätt, ibland på ett annat. Att Norden och Europa alltid kommer först får inte innebära att vi eftersätter vårt globala engagemang. Det handlar om den tredje världens möjligheter och rättigheter till ekonomisk och social utveckling. Det handlar om den alla folks frihet som är förutsättningen för hela världens fred. Det brutala våldet i Uitenhage har på nytt med stor brutalitet påmint oss om just detta. Friheten måste alltid stå stark i vår utrikespolitik. Värnet av de år långsiktiga fredspolitik. mänskliga rättigheterna är för oss också ett led i Att kraven på frigörelse för nationer och frihet för individer möter motstånd får aldrig leda till att vår röst tystnar. Folkrätten är central i vår utrikespolitik. Därav följer som en självklarhet vårt ständiga och starka stöd för FN. dess arbete och dess strävan. Därav följer också vårt skarpa avståndstagande från den sovjetiska invasionen av och ockupationskriget i Afghanistan. Därav följer med samma självklarhet också vår kritik mot USA:s dolda krigföring mot Nicaragua. Med friheten och folkrätten söker vi att bidraga till arbetet att forma en fredligare värld. Med vårt försvar söker vi att avhålla var och en som skulle överväga att i något läge dra in Nordeuropa. och då också vårt land. i krigiska äventyr. Friheten, folkrätten och försvaret — tillsammans är det dessa som ger den svenska neutralitetslinjen dess särart, dess karaktär och dess styrka. Det är så som Sverige skall arbeta för freden.